Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att ett arbetserbjudande till en arbetskraftsinvandrare inte ska kunna försämras efter det att arbetstillstånd beviljats. Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet genomfört en reform som ger goda förutsättningar för att tillgodose den svenska arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Om Sverige ska stå sig väl i den internationella konkurrensen om arbetskraft behöver vi ett regelverk som gör det attraktivt för arbetskraftsinvandrare att välja just Sverige. Arbetstagare ska ha rimliga arbetsvillkor, oavsett ursprung. Det är oacceptabelt att enskilda arbetsgivare inte följer de lagar och regler som gäller och utnyttjar arbetstagare. Kontrollen av arbetsvillkoren för arbetskraftsinvandrare i Sverige är uppdelad mellan flera parter. Migrationsverket svarar för de kontroller av anställningsvillkor som görs inför tillståndsgivningen. Tillsynen över arbetsmiljö och arbetstidslagstiftning utövas av Arbetsmiljöverket. Övriga arbetsvillkor hanteras i sin tur inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen, där arbetsmarknadens parter kommer överens om vilka villkor som ska gälla och övervakar att dessa efterlevs. Slutligen, om det förekommer brottslighet, är detta en fråga för rättsväsendet. I dagens system för arbetskraftsinvandring ska en arbetsgivare som vill rekrytera en tredjelandsmedborgare skriftligen intyga dels att de uppgifter som lämnats till Migrationsverket i ansökningsprocessen är riktiga, dels att sökanden har informerats om samtliga anställningsvillkor. Den som medvetet lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan om arbetstillstånd kan dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader. Arbetstagare och arbetsgivare i Sverige förfogar över sitt eget avtal. Det är möjligt att förhandla om anställningsvillkoren inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen, en modell som vi alla värnar om. Att tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta ska ingå anställningsavtal som är bindande i den bemärkelsen att avtalet inte kan omförhandlas är enligt min mening fel väg att gå. Det skulle innebära en stor förändring av den svenska modellen. Jag anser att oseriösa arbetsgivares missbruk av regelverket måste motverkas på annat sätt än genom en så ingripande förändring av den avtalsfrihet som råder på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen har 2013 gett Migrationsverket i uppgift att motverka missbruk av reglerna. På samma sätt som för 2012 har regeringen för det innevarande året uppdragit åt Migrationsverket att särskilt redovisa vilka insatser som görs för att upptäcka bland annat skenanställningar. Migrationsverket arbetar aktivt med att motverka missbruk av reglerna och införde för drygt ett år sedan skärpta kontroller i arbetstillståndsärenden som gäller särskilt utsatta branscher. De skärpta kontrollerna innebär bland annat att arbetsgivaren ska visa att det finns ekonomiska förutsättningar för att rekrytera en arbetskraftsinvandrare. Den arbetsgivare som tidigare rekryterat arbetskraftsinvandrare ska dessutom visa att han eller hon har betalat ut löner och tecknat försäkringar. Dessa åtgärder innebär att det finns goda förutsättningar för att upptäcka och utreda misstänkt missbruk. Enligt Migrationsverket har de skärpta kontrollerna också gett resultat. Det är viktigt att arbetstillstånd beviljas på riktig grund och att skenanställningar och oseriösa arbetsgivare, så långt som möjligt, upptäcks innan ett tillstånd beviljas. I syfte att ge ytterligare verktyg för Migrationsverket att använda när det upptäcks att reglerna inte efterlevs eller kringgås och arbetstagare därmed riskerar att utnyttjas kommer regeringen att återkomma med förslag på förbättringar av regelverket. Det är mycket viktigt att arbetskraftsinvandringen till Sverige fungerar väl, och regeringen kommer att fortsätta arbeta aktivt för att säkerställa detta.

Fru talman! Alla migrationsbeslut är förknippade med risker. En stor del av risken kommer alltid att ligga på den person som lämnar hemlandet för det okända, lämnar familj, vänner, bostad, säljer ägodelar, lånar pengar till resor och kanske lämnar en redan existerande anställning. Enligt dagens regelverk ligger ett arbetserbjudande från en arbetsgivare till grund för arbetstillståndet. Problemet är att detta erbjudande inte är juridiskt bindande. När arbetstagaren väl är på plats i Sverige kan arbetsgivaren, efter eget godtycke, förändra och försämra arbetsvillkoren så att arbetstagaren hamnar i en beroendeställning. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare utnyttjar människor som befinner sig i en utsatt situation. Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt med en förhandskontroll av arbetsgivaren. Den som har skatteskulder eller tidigare har missbrukat systemet ska inte få tillstånd. Det bör även införas kännbara sanktioner mot de företag som missbrukar systemet. Så här lät det i min interpellation, och svaret har statsrådet läst upp. Hela svaret genomsyras av att man på arbetsmarknaden har jämbördiga parter. Det talas om arbetsgivarens skyldigheter och om arbetstagarens skyldigheter. Vad jag talar om är människor som inte är så väl förankrade på den svenska arbetsmarknaden som det svenska arbetsmarknadssystemet förutsätter. Jag talar om en utsatt grupp människor som kommer till ett land som de förhoppningsvis har läst om men som de kanske inte har några som helst andra informationer om. De vet inte hur systemen fungerar, och det vet inte vart de ska vända sig. De kommer hit och hamnar i en situation där den enda person som de lär känna i Sverige, åtminstone inledningsvis, är den arbetsgivare som utnyttjar deras utsatthet. Vad jag är mån om är att försöka att få till stånd en situation som stärker arbetstagarens möjlighet att hävda sig i en diskussion och en situation gentemot en arbetsgivare som inte är seriös. Jag vill därför ställa några frågor. Jag fick svaret i går och har inte hunnit under förmiddagen kontrollera de här uppgifterna, men ministern kanske har den information som jag annars skulle ha kunnat kontrollera. Det har alltså satts i gång skärpta kontroller när det gäller de här arbetstillstånden och har genomförts olika åtgärder. Då undrar jag om ministern är bekant med hur många sådana man har gjort. Hur många missförhållanden har man upptäckt vid de tillfällen då man har gjort kontrollerna? Sedan säger ministern som avslutning att regeringen kommer att återkomma med förslag till förbättringar av regelverket. Då undrar jag: Vilka förslag till förbättringar av regelverket ämnar man återkomma med och när?

Fru talman! Det som är ett problem i sammanhanget är att om man ändrar och försämrar villkoren när det gäller löner och annat för de här fattiga människorna - det handlar ju om fattiga människor som kommer hit för att jobba - när de väl är på plats i Sverige ställs de inför en väldigt svår situation. De kan då säga nej, åka hem och tvingas betala hemresan utan att ha fått någon lön för att täcka kostnaderna. Eftersom många av de här människorna redan är belånade upp över öronen för att kunna få ihop pengar till biljetten till Sverige finns risken att de ställs inför fullbordat faktum och får acceptera de villkor som arbetsgivaren erbjuder, även om det innebär kraftigt försämrad lön och sämre villkor. Det är inte rimligt att vi accepterar det i Sverige. Jag kan inte förstå varför man inte ska tvingas att stå fast vid det avtal som man har slutit, för det är ändå en form av avtal mellan människorna som ska komma hit och arbeta och arbetsgivaren som tar emot dem. Det är också detta avtal som ligger till grund för arbetstillståndet. Därför är det märkligt att man inte kan ställa krav på arbetsgivaren att leva upp till avtalet. När processen väl har nått så långt att arbetstagaren har rest till Sverige och betalat biljetten får arbetsgivaren faktiskt stå upp för villkoren. Jag tror inte att det räcker med det som regeringen har kommit med, att man ska kolla att de arbetsgivare som tar hit migrantarbetare tidigare har betalat ut löner och tecknat försäkringar. Det kan visserligen vara så att de har gjort det, men det kan vara till betydligt sämre villkor än vad som har avtalats från början. Och det är ju inte slavlöner som vi vill att migrantarbetarna ska ha. Det har förekommit att arbetsgivare inte har betalat ut någon lön över huvud taget, och det är så klart ännu värre. Men jag tycker att det är illa nog att utlova en rimlig lön som sedan blir en slavlön. Jag kan därför inte förstå varför man inte kan genomföra det som Krister Örnfjäder föreslår. Det sägs också att den som medvetet har lämnat felaktiga uppgifter i samband med avtalet mellan migrantarbetaren och arbetsgivaren ska kunna dömas, men det blir en bevisfråga. Det kommer att vara väldigt svårt att bevisa. Jag tror inte att man kommer att få några fällande domar grundade på detta. Om det däremot är ett försämrat avtal jämfört med det ursprungliga avtalet skulle man faktiskt kunna hjälpa de här människorna på allvar. Det är tragiska historier, och det är ju inte bara ett fall. Arbetarna från Kamerun som kom hit för att plantera plantor är det senaste exemplet. Det var massor av människor som var totalt förtvivlade. De hade ruinerat sig på biljetten och kunde sedan inte komma hem. Inte ens det hade de råd med, och de fick ingen lön. Det har funnits liknande exempel tidigare; rumänska bärplockare som inte har fått någon lön alls. I stort sett varje sommar är det nya historier som gör att vi i Sverige får skämmas inför hela världen för hur vi behandlar fattiga människor. Det är så klart inte svenska folket eller regeringen, men det är ändå svenska arbetsgivare som tillåts att bära sig åt på det här sättet år efter år. Jag tycker att det är pinsamt för hela Sverige som land. De åtgärder som regeringen har kommit med räcker inte. Det är, precis som Krister Örnfjäder säger, en extremt stor obalans i maktförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i det här fallet. Det tycker jag att man måste ta hänsyn till i regelverket och skyddet för arbetstagarna.

Fru talman! Låt mig börja med att vända mig till interpellanten Krister Örnfjäder. I takt med att det har framgått att reglerna i vissa fall kan kringgås har åtgärder vidtagits. Migrationsverket har bland annat gjort riktade insatser mot branscher där det har visat sig förekomma problem och missbruk. Företag inom bland annat hotell och restaurangbranschen ska visa att de kan garantera lön för den som söker arbetstillstånd. Det handlar alltså om att arbetsgivaren ska kunna visa att det finns ekonomiska förutsättningar för att rekrytera en arbetskraftsinvandrare. Företag som tidigare har anställt arbetskraftsinvandrare ska dessutom visa att de då har betalat ut löner och tecknat försäkringar. Inom branschen storhushåll och restaurangpersonal har det totala antalet beviljade arbetstillstånd under 2012 minskat med ca 35 procent jämfört med antalet arbetstillstånd som utfärdades under motsvarande period 2011. Det har också skett en minskning med ca 30 procent inom yrkesgrupperna köks och restaurangbiträden, slaktare, bagare, konditorer samt städare. Enligt Migrationsverket visar detta att de skärpta kraven haft såväl en förebyggande verkan som en reell effekt. Migrationsverket får färre ansökningar från arbetssökande inom de mest utsatta yrkesgrupperna, samtidigt som de skärpta kraven har gjort det enklare att identifiera och avslå ansökningar om arbetstillstånd som inte uppfyller kraven. Under året har andelen bifall i dessa ärenden varit 56 procent jämfört med en bifallsandel på 80 procent för övriga arbetstagare. Vad gör då regeringen fortsättningsvis? undrade Krister Örnfjäder. Ja, en rad åtgärder för att upptäcka och motverka missbruk har alltså, som jag precis sade, redan vidtagits. Liksom åren 2011 och 2012 har regeringen i år uppdragit åt Migrationsverket att särskilt redovisa insatser för att upptäcka missbruk av regler, bland annat förekomsten av skenanställningar. I syfte att ge ytterligare verktyg för Migrationsverket att använda när det upptäcks att reglerna inte efterlevs eller kringgås och arbetstagare därmed riskerar att utnyttjas kommer regeringen att återkomma med förslag till förbättringar av regelverket. Det är för tidigt att uttala sig om detaljerna kring det kommande förslaget, men det kommer. Till Hillevi Larsson vill jag bara säga att det är viktigt att komma ihåg, eftersom hon hävdade att man är tvingad att acceptera dåliga villkor och att man annars måste åka hem, att regelverket faktiskt inte ser ut på det viset. Den som lämnar sin arbetsgivare blir inte heller med gällande regler av med sitt uppehållstillstånd. Den som säger upp sig från sin anställning ges möjlighet att stanna kvar i Sverige tre månader för att söka nytt jobb. Först därefter kan en återkallelse bli aktuell. Jag vill också varna lite för att blanda ihop de olika problem som kan uppträda på arbetsmarknaden. Hillevi Larsson tog bland annat upp rumänska bärplockare. Rumänska bärplockare lyder inte under det regelverk som vi diskuterar i den här interpellationsdebatten. De är EU-medborgare och har rätt till fri rörlighet. Det regelverk vi diskuterar här i dag handlar om tredjelandsmedborgare som kommer från länder utanför EU. Men naturligtvis ska alla, oavsett vad de har för bakgrund, ha rättvisa villkor. I den meningen är Hillevi Larsson och jag helt överens.

Fru talman! Jag upplever att det som statsrådet redovisar understöder mitt resonemang. Jag tycker att de resultat som statsrådet talade om och som Migrationsverket redovisar också pekar åt det håll som jag varnar för. Det kan låta imponerande - fast åt fel håll - att det är 35 respektive 30 procents sänkning och att man bara gett 56 procents bifall. Det är bra att man får ett sådant resultat, men för mig är det samtidigt en kraftig varningssignal om att det finns hela branscher som det är stora problem med. När Migrationsverket börjar titta lite djupare i dessa branscher upptäcker man dessa problem. Jag går kanske händelserna i förväg, men jag är rädd för att om man fick mer resurser och kunde kontrollera ännu fler skulle man hitta ännu mer. Det är min fasta övertygelse, och den grundar sig inte på egna upplevelser utan på upplevelser som har redovisats för mig där faktiska individer har hamnat i dessa situationer. Jag har kommit så långt att jag inte blir ledsen, utan jag blir - om "förbannad" är en svordom ska jag inte använda den, men ni förstår vad jag menar - när jag hör hur så kallade vanliga svenska behandlar människor som är i en utsatt situation. De personer som kommer hit och ska verka i Sverige ska ha samma möjligheter som svenskar har. De ska kunna leva under samma regelverk, följa samma lagar och ha samma skyldigheter och förmåner. Det är inte för mycket begärt. Därför måste vi se till att detta fungerar. För många av dem handlar det inte om att komma hit och vara här i tre månader, utan de kommer hit för att de håller på att bygga upp en framtid för sig själva och sina familjer. Inte alla men alltför många hamnar i den olyckliga situationen att de, enligt min åsikt, blir lurade och kommer hit under falska förespeglingar. Då har de två alternativ. Det ena är att de ställer upp på de nya villkoren som inte alls stämmer överens med det som de var lovade och att de skriver under på att dessa förhållanden gäller. Detta papper kan sedan redovisas till myndigheten som kommer och kontrollerar. Det andra alternativet är att säga nej och vägra ställa upp på det. Då har man tre månader på sig att hitta ett nytt jobb. Annars åker man ut, för då har arbetstillståndet upphört. Vilken väg ska de välja med tanke på den situation de är i och den bakgrund de har? Hur många är det inte som ställer upp på den sämre situationen? De har ingen att vända sig till, för de har inget juridiskt bindande avtal.

Fru talman! Det är precis som Krister Örnfjäder säger. Dessa människor hamnar i en utpressningssituation där det gäller att rädda vad som räddas kan. Det är bättre att ändå få ihop lite lön så att man kan bekosta hemresan och kanske delvis köpa tillbaka huset som man belånade hos banken för att kunna göra resan. Då väljer man ofta det alternativet. Det andra alternativet, att stanna tre månader i Sverige och söka jobb, ger inga som helst garantier att man får ett jobb. Det finns inga garantier om uppehåll medan man söker jobb. Man måste ju ha någonstans att sova och något att äta. Om man inte kan språket, hur ska man då söka jobb? Det är svårt nog för många arbetslösa svenskar. Det finns inga garantier att få arbete. Det var ju arbetserbjudandet från arbetsgivaren som var länken för att komma till Sverige. Man visste att det fanns ett konkret jobberbjudande. Att man har tre månader på sig innebär inget fullgott skydd. När det gäller de rumänska bärplockarna stämmer det att det är inom Europa, och det är ett annat system. Det visar dock att det finns ett stort problem på svensk arbetsmarknad. Det är inte bara tredjelandsmedborgare som utnyttjas på detta sätt utan även människor i Europa. Skillnaden mellan migrantarbetare och svenska arbetstagare med avtal som tecknas inom landet är att även om man under vissa omständigheter kan förhandla om avtal har svenskarna inte sålt allt de har och pantsatt sin bostad för att komma till Sverige. Det är i sig en situation som gör migrantarbetarna utsatta och ökar risken för att de ska bli utnyttjade. Jag tycker att samma regler ska gälla alla.

Fru talman! Vi blir naturligtvis alla upprörda, Krister Örnfjäder, när vi hör talas om människor som far illa och blir illa behandlade. Oavsett var man kommer från i världen och oavsett ursprung ska man ha rätt villkor när man kommer hit. Just i ljuset av detta måste vi dock fundera över hur vi betraktar de tredjelandsmedborgare som kommer till vårt land. Arbetsgivare och arbetstagare i Sverige förfogar i dag över sitt eget avtal. De är fria att när som helst förhandla om anställningsvillkoren, inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen, som vi alla värnar om. Mot denna bakgrund ställer jag mig frågande till på vilket sätt ett anställningsavtal till skillnad från ett erbjudande i ett ärende om arbetstillstånd skulle skydda arbetstagare från oseriösa arbetsgivare. Om Krister Örnfjäder menar att tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige för att arbeta ska ingå anställningsavtal som är bindande i den bemärkelsen att avtalet inte kan omförhandlas måste man fråga sig om det verkligen är rätt väg. Hur skulle ett sådant system utformas så att vi inte får två modeller, en för den invandrade arbetskraften och en för icke-arbetskraftsinvandrarna? Ska vi ha en utländsk modell mitt i den svenska modellen? Det skulle innebära en stor förändring av den svenska modellen. Jag anser att oseriösa arbetsgivare som missbrukar regelverket måste motverkas på ett annat sätt än genom en sådan genomgripande förändring av den avtalsfrihet vi har på den svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt med en ordning där arbetstagare från länder utanför EU ska vara fria att omförhandla sina anställningsvillkor, under förutsättning att parterna är överens om detta och att det är förenligt med lagar och gällande kollektivavtal. Det är denna ordning vi måste sträva efter. Migrationsverkets åtgärder utgör ett ovedersägligt bevis på att man kan bekämpa missbruk av regelverket. De främsta åtgärderna för att motverka missbruk av systemet sker hos Migrationsverket i samband med prövningen. Man arbetar mycket aktivt med att motverka missbruk genom att göra kontroller i samband med att en ansökan ges in, vilket har lett till det resultat som jag redovisade ett tidigare inlägg. Det är på nytt viktigt att poängtera att även om vi ser att det finns branscher där dessa försök till missbruk är mer frekvent förekommande är det bra att Migrationsverket har lagt tonvikt på att försöka bekämpa det just där. Hillevi Larsson! De människor som kommer från tredjeland till Sverige för att arbeta är registrerade hos Migrationsverket på ett helt annat sätt än EU-medborgare, vilket paradoxalt nog ger Migrationsverket bättre möjlighet att komma till rätta med de problem som uppstår. Därför anser jag inte att arbetskraftsinvandringsmodellen har lett till mer problem på detta område, utan den är snarare ett utmärkt instrument för att ge människor som kommer till vårt land bättre förutsättningar att värna sina rättigheter. Det kan vara värt att poängtera att arbetskraftsinvandring från tredjeland alltså även på detta vis är omgärdad av restriktioner och regelverk som är bra och vettigt utformade.
Fru talman! Det övergripande måste vara att det när det gäller arbetstillstånden behövs en rättvisare fördelning av riskerna. Jag tycker att det är för ensidigt gentemot arbetstagaren då det gäller vilket ansvar man måste ta för den situation som uppstår. Särlösningar är inte ovanliga på den svenska arbetsmarknaden. Det förhållandet som vi nu talar om är en särlösning i sig. Frågan är hur man vidareutvecklar den särlösningen. De tre månaderna gäller till exempel för just den kategorin. Hur säkerställer man deras situation? Hur gör man det möjligt för dem att ha en motsvarande säkerhet, en motsvarande tyngd, på den svenska arbetsmarknaden beträffande balanseringen mellan att vara arbetstagare och arbetsgivare? Där lutar hela situationen för mycket åt ena sidan, och det är det jag försöker komma åt. Jag har ingenting emot att vi på olika sätt försöker hjälpa människor att komma hit, men när de kommer hit ska de också behandlas som människor och inte som någonting annat. Det finns en hel del som vi skulle kunna göra, men nu har jag endast några sekunder kvar av min talartid. Jag kan dock upplysa statsrådet om att på s. 84 i betänkande 2012/13:SfU7 har Socialdemokraterna en reservation som innehåller en hel del matnyttigt som jag tycker att regeringen kunde ta till sig för att ge dessa människor rättigheter på svensk arbetsmarknad.

Fru talman! Vilka förhållanden är det Krister Örnfjäder menar utgör en särlösning? Arbetskraftsinvandringen är per definition inte en särlösning. Den bygger på de principer som finns för den svenska modellen och gäller för alla. Det är kollektivavtal, kollektivavtalsenliga löner, försäkringslösningar. Allt det som tillkommer en svensk arbetstagare i form av skyldigheter tillkommer också en utländsk arbetstagare. Allt det som tillkommer en svensk arbetstagare i form av rättigheter tillkommer också den utländska arbetstagaren. Det ska inte vara någon skillnad. Jag tror att det är viktigt att vi håller fast vid den principen. Sedan gällde det rättvisare fördelning av riskerna. Låt mig slå fast att samtidigt som Migrationsverket genom sina skärpta kontroller gjort det svårare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja utländsk arbetskraft har seriösa företag, som visat att de sköter sina åtaganden på ett korrekt sätt, fått en effektivare process genom möjligheten att bli certifierade. Certifieringssystemet innebär att arbetsgivare som har en viss kvantitet ansökningar varje år, som alltid skickar in kompletta ansökningar och som erbjuder anställningsvillkor som uppfyller de krav som ställs kan certifieras av Migrationsverket. Det betyder att en stor del av arbetsinsatsen flyttas från Migrationsverket till arbetsgivaren. Migrationsverket rapporterade i december 2012 att sedan certifieringssystemet sjösattes för drygt ett år sedan har över 3 000 arbetstillstånd beviljats för arbetstagare knutna till de drygt 400 certifierade företagen. Den genomsnittliga handläggningstiden för dessa företag ligger i dagsläget på fem dagar. Jag tycker att det är ett viktigt arbete, och det gläder mig att seriösa arbetsgivare som lämnar in kompletta ansökningar premieras. Det balanserar utmärkt väl precis det som Krister Örnfjäder lyfter fram. Det ska vara en rättvis fördelning av riskerna. Sköter man sig ska man också bli premierad. Missköter man sig ska man bli utsatt för sanktioner. Det är så vi ska tillämpa den svenska modellen.